Herr talman! Förra året behandlade vi liknande motioner som de som föreligger nu, och då intog utskottet en skärpt hållning till kontrollen av framför allt de underjordiska oljetankarna. Det kan rent av ifrågasättas om inte utskottets krav på effektiva åtgärder är strängare än reservanternas. Reservanterna har egentligen bara begärt att dessa cisterner skall besiktigas av en speciell besiktningsorganisation i stil med bilbesiktningen men har tydligen ingenting emot att vi fortsätter att gräva ned oljetankar på samma sätt som förr. Utskottet däremot ansåg i fjol att det bör sättas en tidsgräns efter vilken inga oljetankar får finnas under jord med mindre än att de ligger i cementtråg med vattentät botten och är möjliga att besiktiga. Till detta krav har, såvitt jag förstår, reservanterna inte anslutit sig. De krav som vi framställde prövas i departementet. Fru Anér trodde inte att de kommer att leda till någonting; man kan lika gärna tro att de så småningom kommer att ge praktiska resultat. Det är de här verkligt farliga oljetankarna, som man en gång grävde ned och bara kastade jord över, som bör bort. Vi har för närvarande, sägs det, ungefär 125 000 underjordiska oljetankar. Men som väl är minskar de för varje år i antal. Att samtidigt som antalet verkligt farliga oljetankar minskar årligen skapa en särskild besiktningsorganisation är väl ändå inte särskilt välbetänkt. Ett sådant speciellt organ — det skulle likna bilbesiktningen — är kanske färdigt att tas i bruk när de flesta av dessa farliga oljetankar redan är borta. Nu är besiktningen av de här oljetankarna inte alls den tekniskt svåra uppgift som reservanterna kanske inbillar sig utan en ganska enkel historia, i varje fall enligt den erfarenhet jag har. Det finns ju dylika oljetankar på vart och vartannat jordbruk i dag, och det är mycket enkelt och snabbt gjort att innan man fyller en sådan tank som blivit tom meddela sig med sin försäljare, i mitt fall lokalföreningen. Det dröjer någon dag, och så har man en expert där som undersöker tanken, och han fyller den inte om han märker att den har någon svaghet. Det behövs inte alls någon speciell teknisk organisation för det här. I dag finns det ju allaredan ganska många tekniker på det här området. Alla oljebolagens tankar undersöks systematiskt av särskilt utbildad personal. Det sades av Kommunförbundet i fjol att man där håller på att utbilda folk som skall kunna ta hand om de här uppgifterna. I dag krävs besiktning vart femte år, och det går bra. Vi har personal som klarar en besiktning vart femte år. Nu har vi begärt att dessa besiktningsintervaller skall successivt minskas, och jag skulle tro att efter hand som utbildning sker av fler tekniker kommer detta att kunna ordnas av kommunerna själva utan att man behöver blanda in speciella organisationer. I varje fall ansåg Kommunförbundet förra året att den här verksamheten lämpligen kan ombesörjas av byggnadsnämnderna i kommunerna, och det menar utskottet också. Utskottet krävde i fjol, och det kravet står givetvis kvar i år, att man icke skall få lov att gräva ner tankar under mark med mindre än att de ligger i ett tätt betongtråg. Om detta genomförs är det en ganska enkel sak för den som äger oljetanken att själv hålla den under uppsikt, och om han märker att den börjar läcka är det snabbt gjort att vidta åtgärder så att någon skada inte behöver uppkomma.

Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är säkert billigare att använda personal som inte är tillräckligt kvalificerad och utbildad. Herr Hansson i Skegrie och jag har alltså olika åsikter om hur pass mycket expertis som behövs för att kontrollera tankarna innan någon olycka har hänt, och det är av den anledningen vi yrkar på utredning och en organisation som skall se till, att denna utbildning verkligen finns. Det är inte så enkelt som det låter att kontrollera en tank inifrån. De säkra och goda och ofarliga tankarna har vi som sagt inte, och det finns inga tecken på att vi kommer att få dem. Man får inte i det här sammanhanget låta det bästa bli det godas fiende.
Herr talman! Jag känner ju inte till vilken praktisk erfarenhet fru Anér har av kontroll av sådana här oljetankar. Jag kan bara svara för egen räkning, att med de oljetankar jag har haft som jordbrukare var det ingen som helst svårighet att få en sakkunnig prövning varje gång en sådan tank skulle fyllas på nytt. Och såvitt jag begrep var det inte fråga om folk med ingenjörsutbildning. Det är en relativt enkel apparatur man behöver för att kunna göra de undersökningar som är nödvändiga.

Herr talman! Det sitter för närvarande som bekant en trafikbullerutredning, och den lär skola komma med ett betänkande om ett och ett halvt år. Sedan dröjer det ju ännu längre innan det kan bli någon färdig lag. Från folkpartiets sida har vi därför ansett det så viktigt att snabbt kunna bli av med vissa särskilt störande bullerkällor att vii två motioner föreslagit provisoriska normer för buller från motorfordon och från byggarbetsplatser. Det är dessa motioner som utskottet här avstyrkt och som vi reserverat oss till förmån för. Det är naturligtvis alldeles riktigt att man brukar invänta utredningars förslag innan man begär åtgärder på det område som berörs. Men här gäller det faktiskt speciella förhållanden. Byggbullret ligger inte alls under trafikbullerutredningen, och vad beträffar bullret från motorfordon är det inte särskilt svårt, vare sig tekniskt eller ekonomiskt, att fastslå och genomföra de provisoriska normer vi föreslår eller någonting i den vägen. Det är ju inte de exakta siffrorna som nödvändigtvis behöver stå där. Då har man gett polis och hälsovårdsnämnd en möjlighet att omedelbart ingripa och avskaffa fordon som för oväsen. Det har man annars mycket små möjligheter till i dag. Och jag behöver inte utmåla för någon här i staden exempelvis vilka sömnsvårigheter många stockholmare har — det lär ju vara mellan var fjärde och var tredje här i innerstaden som inte kan sova om nätterna för trafikbullret. De åtgärder som vi föreslår i motionen 1289 om trafikbullret är en början, ett första försök att få bort den här bullerplågan. Motionen är väckt i medvetande om att de som har svårt att sova i år har ringa tröst av att de kanske med lagens hjälp får sova litet bättre om två eller tre eller fyra år. Jag kan inte se annat än att det faktiskt borde gå att med omedelbar verkan införa de normer som vi har föreslagit eller något liknande. Det finns dock regler om att man inte får bullra hur mycket som helst på gatorna, vare sig om dagen eller om natten, men de blir ogenomförbara, när man inte har någon möjlighet att bevisa att bullret är för högt. Det är Nr 79 inte mättekniken som är omöjlig att tillämpa, och inte heller är det Tisdagen den tekniskt särskilt svårt att dra ner bullret från bussar och bilar och 16 maj 1972 motorcyklar till lägre normer. Det som fattas är helt enkelt hälsovårds-= ——- —— — nämndernas möjlighet att gå ut och säga: Det här bullret är för högt — Åtgärder mot det visar våra instrument. Ta bort det! buller Beträffande byggplatsbullret är det egentligen ännu enklare. Maski nerna står ju där de står, och man kan mäta hur mycket störningar de åstadkommer och förbjuda dem att gå över en viss gräns. Maskinerna kan också göras mindre bullersamma, om det bara finns tillräcklig motiva tion att tillverka och köpa sådana maskiner, och det är dit vi vill komma. Trafikbullerutredningen har inte detta på sin bricka — den har inte fått några tilläggsdirektiv om det. Jag yrkar därför bifall till reservationen

Herr talman! För två år sedan skrev jag en motion som just behandlade bullerfrågan, och jag påtalade där att avsaknaden av normer för högsta tillåtna bullernivå i det här landet utgör ett effektivt hinder för ingripande mot störande buller. Motionen gick på remiss till en rad myndigheter, och alla myndigheter tillstyrkte motionen, även sådana myndigheter som själva skulle ha fått besvär och kostnader genom en lagstiftning av detta slag. Det visar att de ändå var villiga att gå med på en högsta tillåtna bullernivå. De tre oppositionspartierna tillstyrkte motionen, men socialdemokraterna såg till att den avslogs av riksdagen. Sedan dess har ingenting hänt, trots att en rad instanser har krävt åtgärder just på det här området. Man känner sig, herr talman, faktiskt både maktlös och besviken över regeringens förhalande av frågan, och därför kommer jag att rösta för reservationen, till vilken jag nu yrkar bifall.

Herr talman! Bland ljudtekniker av alla slag är det liksom en oskriven lag att man vid störningsreducering skall stoppa bullret vid själva ljudkällan, och det borde vara så också för oss här i riksdagen. Motionen 1245 har tillkommit med syftet att åtminstone försöka anvisa vägar till att spara såväl samhällets ekonomiska medel som samhällsmedborgarnas bullerstörda nerver. På ett stort antal platser i landet diskuteras för närvarande de stora summor som förväntas åtgå för att med lokala åtgärder minska störande fordonsbuller. Man resonerar om ändrad trafikreglering vid bostadsområden, utökad användning av tunnlar och nedskurna vägar, uppbyggnad av akustiska vallar eller skärmar samt ytterligare ljudisolering av byggnader. Som vi förstår medför allt detta oerhörda kostnader för staten och kommunerna, jämfört med kostnaderna för ljudreducering vid själva bullerkällan, dvs. fordonens motorer, växellådor, avgassystem och däck. Vi kan vara helt övertygade om att den svenska motoroch bilindustrins skicklighet och kapacitet att åstadkomma en avsevärd bullerreduktion 141 hos själva fordonen är helt till fyllest för de mål vi vill uppnå. Det är därför svårt att inse varför jordbruksutskottet, som handlägger miljöfrågorna, inte har velat uttala sig mera positivt beträffande önskvärdheten av normvärden för immissionsbuller från motorfordon som helst ligger lägre än motsvarande utländska värden. Redan ett sådant uttalande borde vara en signal till motoroch bilindustrin att förbereda en kommande bullerreducering. Att rekommendera utlysning av en tävlan mellan fabrikanterna om att framställa den mest ljudvänliga bilen — som jag har föreslagit i motionen — borde naturligtvis också kunna påskynda utvecklingen av tystare motorfordon. Det är dessutom en åtgärd som på intet sätt föregriper trafikbullerutredningens arbete. Bl. a. genom utskottets betänkande vet vi att det dröjer ännu cirka ett och ett halvt år innan utredningens förslag föreligger. Därefter kommer det att ta ytterligare några år innan konkreta åtgärder kan vidtas. Med den hastiga uppgång i biltätheten som pågår och den likaledes hastiga nedgång i folkhälsan som också tyvärr pågår bör naturligtvis alla förebyggande åtgärder vidtas betydligt snabbare än som nu synes ske. Låt därför vår gemensamma strävan vara att stoppa bullret vid själva bullerkällan, innan det måste betalas ut ofantliga belopp av staten och kommunerna för lokala bullerskyddsanordningar. Herr talman! Jag har inget yrkande i ärendet, men i brist på fullt intresse från jordbruksutskottets sida i de här aktuella motionsfrågorna vill jag stödja reservationen av fru Anér och herr Strömberg, och jag ser naturligtvis gärna att alla framsynta kammarledamöter gör detsamma.

Herr talman! Den senaste ärade talaren sade att jordbruksutskottet inte hade något positivt intresse av att lösa dessa frågor. Jag vet inte om han har bättre informationer än vi har haft i utskottet; vi har säkert lika stort intresse som den ärade motionären. Men det är ju så att det nu pågår en utredning om åtgärder mot buller, och det brukar anses lämpligt att avvakta resultatet av pågående utredningars arbete. Man kan säga att motionen 1245 delvis handlar om detsamma som motionen 743, som vi nyss behandlade. Det gäller motorfordonsbuller, avgasutsläpp osv., men den här motionen kommer också att behandlas i den utredning som pågår. Kraven i motionen 1289, att lämpliga emissionsnormer för buller från motorfordon skall införas provisoriskt, kommer också att behandlas av utredningen. Vad beträffar de olika typerna av bullerstörning vill jag instämma i att dessa naturligtvis i många fall utgör ett mycket allvarligt miljöproblem. Detta har också utskottet ansett, men bullerfrågorna är, som jag har sagt, redan föremål för behandling ur skilda aspekter, bl.a. i statens planverk, statens naturvårdsverk, socialstyrelsen, byggnadsstyrelsen och statens vägverk. Vidare har trafikbullerutredningen i uppdrag att lägga fram förslag till normer för buller från bl.a. motordrivna vägfordon och åtgärder i fråga om den fysiska planering som blir en följd av de föreslagna normerna. Utredningen skall också redovisa olika sätt att kontrollera den praktiska tillämpningen av de föreslagna normerna. Det väntas att utredningen skall bli klar med sina uppgifter i mitten eller kanske rent av i början av nästa år. Eftersom utredningen pågår och lär bli färdig så snart, har utskottet ansett att det inte finns någon anledning att vidta några provisoriska åtgärder, som kanske inte ens hinner komma i tillämpning innan utredningen blir slutförd. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Såsom tekniker ser jag med en viss förtvivlan på den långt utdragna tiden för utredningen — den har dock arbetat i många år, och i utlandet förefaller man att ha normerna klara. Vi vet också att en stor del av svenska folket känner förtvivlan över det buller som förekommer och att exempelvis fullmäktigeledamöter i kommuner och även andra initierade är förtvivlade på grund av de kostnader som uppstår om man skall bygga skyddsanordningar för att utestänga bullret. Vi borde som representanter för svenska folket ge uttryck för folkets mening genom att försöka skynda på utredningsarbetet och bryta den långa väntan. Sverige borde som ett tekniskt väl utvecklat land ha varit det första landet i Europa att fastställa lämpliga bullernormer i stället för att kanske bli det sista.
Herr talman! Får jag bara till detta säga att kostnaderna kanske blir ännu större, om man nu skall vidta provisoriska åtgärder för att sedan kanske ändra dem om ett år.
Herr talman! Enligt min mening skulle provisoriska bullernormer redan på ett tidigt och ännu tämligen gynnsamt stadium kunna länka in den tekniska utvecklingen i ett bättre läge, så att vi inte helt plötsligt behöver ramla in i stora förändringar om ett antal år.

Herr talman! I egenskap av ordförande i den åberopade trafikbullerutredningen kanske jag får säga ett par ord i sammanhanget. Herr Gernandt säger att utredningen har arbetat i så enormt många år att det vore på tiden att den nu lade fram ett förslag. Utredningen började sitt arbete på hösten 1969. Jag kan därför inte tycka att den har arbetat i så enormt många år, och när den nu har ställt i utsikt att under nästa år avlämna ett betänkande, tycker jag för min del att det inte är så förfärligt lång tid som denna utredning har arbetat, om man jämför med andra utredningar. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att detta är ett tekniskt besvärligt problem. Jag tror att reservanterna gjort det lätt för sig när de talar om att det ”finns såsom anges i motionen 1972:1289 goda tekniska möjligheter att snabbt förbättra bullerdämpningen”. Vi har i utredningen många tekniska experter på detta område, men de har verkliga svårigheter att så där enkelt få fram lösningar. Jag skulle vara tacksam för att av fru Anér få ett tips på de enkla medel, som nu plötsligt tycks finnas i vad gäller bulleremissionen från motorfordon. Med provisoriska normer kan man naturligtvis få bort 2 å 3 på sin höjd kanske 4 dB av bulleremissionen från motorfordonen genom att angripa avgasoch ljuddämparsystemet osv. Men så värst mycket längre kommer man inte med provisoriska åtgärder på detta område. Det finns helt andra aspekter, som man också måste ta hänsyn till. När det gäller motorfordon har vi däcksbullret, som utgör en betydande del av den emission som kommer från motorfordonen. Jag kan meddela kammarens ledamöter att vi för en tid sedan gjorde prov på Saab-Scanias provbana i Södertälje. När man där körde med en långtradare med släp och frånslagen motor — fordonet rullade fram — visade det sig att långtradaren avgav en bulleremission på 90 dB. Då var varken motor eller något annat på långtradaren i gång — den bara rullade. Jag ville nämna detta för att visa vilka problem det här egentligen är fråga om. Det gäller däcksmönstret på bilarna, och det är fråga om vägbanans beläggning. När det gäller däcksbuller kommer man lättast ifrån detta genom användande av alldeles slät vägbana och släta däck, men detta är som vi vet livsfarligt från andra synpunkter. Där kommer trafiksäkerheten i stor fara, varför man inte kan gå fram enligt den linjen. Därför tror jag att reservanterna gör det lätt för sig när de nu helt plötsligt tror sig kunna plocka fram ur byrålådan goda tekniska möjligheter att snabbt lösa bullerproblemet. Å andra sidan är jag som ordförande i utredningen tacksam över det stora intresse som visas för dessa problem. Det råder inte någon tvekan om att trafikbullret är ett stort samhällsproblem. Många människor får sin nattsömn förstörd genom trafikbullret. När vi så småningom lägger fram våra förslag, hoppas vi på ett massivt stöd från riksdagens sida för att kunna genomföra en lagstiftning på detta område. Det kanske blir en lagstiftning som kommer att medföra kostnader för bilindustrin, för bilismen själv och för samhället. Men vi hoppas att kunna åstadkomma en så hygglig miljö i fråga om bullret, att människorna verkligen skall kunna känna att det blivit bättre. Sett från även den synpunkten tycker jag att denna debatt är positiv. Här väcks ständigt motioner om trafikbuller, här ställs interpellationer och enkla frågor på löpande band. Det finns alltså ett stort intresse i riksdagen för dessa saker, och detta är vi i trafikbullerutredningen naturligtvis tacksamma för. Men vi förväntar att vi då också skall få gensvar när vi så småningom — vi räknar med nästa år — lägger fram våra förslag. Men frågan är inte enkel, och en lösning kommer också att kosta pengar.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, herr Jansson, om jag uttryckte mig så, som jag antagligen gjorde, att det skulle vara just trafikbullerutredningen som arbetat så länge. Det var inte min mening att påstå det, utan jag avsåg att utredningen kring dessa frågor både i Sverige och i utlandet pågått mycket länge. Jag är väl medveten om det buller som bildäcken åstadkommer, i synnerhet vid höga farter och då det är fråga om tvärmönstrade däck. Med andra mönstertyper blir det betydligt mindre buller, vilket herr Jansson också vet. Jag skall inte gå in på detaljerna här, men när jag har hört mig för om detta i tekniska kretsar har det aldrig varit något så att säga ”tekniskt motstånd” mot att kunna reducera bullerstörningarna. Däckstörningarna uppstår mest vid de höga farterna, och de höga farterna förekommer ju vanligen ute i mera obebodda områden. Inne i städer och tätorter är det kanske mera avgasljud och växlingar som åstadkommer störningar för människorna. Det är fysiskt buller som man kan arbeta på att få bort.
Herr talman! Det låter inte mycket med 3—4 dB, men vet man vad det handlar om så vet man att det betyder rätt mycket om man kan få ned bullret bara så mycket. Vår motion har naturligtvis inte alls pretentioner på att lösa hela problemet. Den går ut för att lösa det lilla, men verkligt viktiga delproblemet för dem det gäller, dvs. att polismyndigheter och hälsovårdsnämnder skall kunna tillämpa de lagar och förordningar som finns om att man inte får bullra för mycket. När det inte finns möjlighet att bevisa vad som är för mycket, står de där hjälplösa. Det är därför denna sorts provisoriska normer behövs. Den reform vi föreslår kommer att bli en ovanligt billig reform. Det må för övrigt nu vara att det kostar att ta bort buller — det är tyvärr så att en förgiftad miljö inklusive en bullerförgiftad miljö alltid är för dyr.
Herr talman! Till herr Gernandt vill jag säga att det motorsläp jag åberopade som gav 90 dB med frånslagen motor framfördes med 50 km/tim. Det är ingen hög hastighet, och ändå kom detta svåra däckbuller fram. Det visar, menar jag, vilket problem det ändå är fråga om. Detta är också en internationell fråga. Man försöker så långt det är möjligt att lösa dessa problem på internationell basis. Vi vet att bilismen är internationell till sin företeelse. Vi bedriver handel. Vi har en svensk bilindustri som säljer bilar till utlandet, och vi köper utländska bilar hit. Turister kommer från andra länder till vårt land med sina bilar osv. Därför måste det vara ett stort intresse att man så långt möjligt kan komma överens internationellt på detta område. Svenska myndigheter arbetar mycket energiskt för att få utländska myndigheter intresserade för strängare normer på detta område än vad man har för närvarande. Man försöker få ned normerna för bulleremissionen ytterligare. Där är Sverige ett föregångsland. Jag kan nämna att trafikbullerutredningen tagit ett unikt initiativ för en utredning. Vi har inlett samarbete med bilindustrin i viss utsträckning för att försöka på den vägen komma fram, så att de som tillverkar bilar och motorfordon skall kunna redan under utredningens arbete framlägga synpunkter. På så sätt kan vi också få hjälp i vår bedömning när det gäller dessa ting, som sannerligen inte är enkla. Fru Anér säger att 3 dB kan låta litet, men det är så billigt att genomföra. Men det är ju fråga om att få efterlevnaden av dessa normer att fungera. När det blir en lagstiftning, måste man ju ha den så att efterlevnaden kan tryggas, så att man verkligen vet att dessa normer följs. Tar man en provisorisk bullernorm, som på något sätt angriper avgassidan, ljuddämparna, och bestämmer om en sänkning med några enstaka decibel, måste man ändå kontrollera att detta efterlevs. Därför måste man ändå redan på ett tidigt stadium sätta in den kontrollapparat som skall till om det skall vara någon mening ens med en provisorisk bullernorm, som man här är ute efter. Vi har fått bussar i det här landet som går tystare. Man har faktiskt fått ned emissionen med 10 dB, och det är ett stort framsteg. Men tyvärr har de här bussarna tydligen ännu inte varit så begärliga på marknaden — underligt nog. Dessa bussar är ändå ett bevis för att det går att göra en del när bilindustrin själv är intresserad av de här viktiga frågorna och lägger manken till.

Herr talman! Att bussarna inte går att sälja så bra fastän de är tysta är inte så konstigt, om det inte finns några lagar som tvingar dem som driver busslinjerna att köpa de mer tystgående bussarna. Det är just för att man skall sälja tystgående bussar som det skall finnas lagar som förbjuder kraftigt buller. Att det sedan fordras en viss kontroll av att en lag efterlevs har ännu aldrig varit något argument mot att införa lagen.
Herr talman! Nej, naturligtvis inte, fru Anér! Men när fru Anér säger att det är enkelt och billigt att fastställa en provisorisk bullernorm — genom vilken man ändå i längden bara når blygsamma resultat — vill jag erinra om att vi måste ha en kontrollapparat, så att vi kan försäkra oss om att bestämmelserna efterlevs. Det var det jag ville ha sagt.

Herr talman! Optiska vitmedel är en optisk villa. De är ibland skadliga, alltid onödiga och antagligen alltid en extra utgift för konsumenterna. Med hänsyn till objektens enorma kvalitetsskillnad kan man inte ens vara så välvillig som kolingens halvbror hos Albert Engström när han om sommargästens tandborstning sade att den var ett nytt njutningsmedel som överklassen hade hittat på. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! De farhågor för allvarliga hälsorisker i samband med användandet av optiskt vitmedel som jag tagit upp i motionen 1274 är 1972 har också berörts i det nu avlämnade betänkandet från miljökontrollutredningen, som vi för övrigt just i dag har fått i våra fack. Experter har där uttalat att riskerna för hudcancer kan öka vid exempelvis vistelse i solljus. Det blir då i första hand arbetarna och de som över huvud taget vistas mest utomhus som riskerar att drabbas. Det påtalas också att optiskt vitmedel är svårt att bryta ner i naturen, liksom att det kan komma att ske viss upplagring i fisk i samband med att tvättmedel med optiskt vitt användes och alltså via avloppen kommer ut i vattendragen. Vad detta kan föra med sig på längre sikt är dock okänt, då forskningsverksamheten ännu inte hunnit så långt. Optiskt vitt är en kemisk förening, som omvandlar osynligt ultraviolett ljus till blåtonat synligt ljus. Det används för att få ett synintryck av vitt i t.ex. tvättgods och papper, som utan vitmedlet skulle se gult eller smutsigt ut. Gult och blätt ger tillsammans ett vitt intryck. Det finns som tillsats i bl.a. tvättmedel, vissa papper och en del plaster. Med anledning av att miljökontrollutredningen i sitt förslag till lag om hälsooch miljöfarliga ämnen föreskriver att importörer och fabrikanter skall — så långt det över huvud taget är möjligt — bevisa att medlen är ofarliga och eftersom man i betänkandet tagit upp just de farhågor som jag i min motion berört gällande optiska vitmedel, anser jag att syftet med min motion är uppnått. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Då motionären själv yrkat bifall till utskottets förslag, har jag heller inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Syftet med den motion som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 31 var att rikta uppmärksamheten mot den allt vanligare miljöförstöring och skadegörelse som orsakas av olaglig affischering och propagandaklotter och som blir allt vanligare både i tätorterna och efter större allmänna vägar. Utskottets skrivning kan visserligen sägas vara välvillig, när utskottet understryker vikten av att komma till rätta med detta ofog. Men när utskottet ändå anser att motionen bör lämnas utan riksdagens åtgärd, har detta motiverats med i huvudsak tre skäl. För det första ger naturvårdslagen enligt utskottets mening vissa möjligheter att beivra ofoget. Detta kan nog vara riktigt, men frågan är om bestämmelserna är tillräckligt klara. De exempel vi redovisat i motionen tyder knappast på att så är fallet, eftersom ett företag på en plats i landet kan dömas till böter, låt vara mycket låga i förhållande till skadegörelsen och affischeringskostnaderna, medan på ett annat håll, där exakt samma förseelse skulle beivras, från kronofogdemyndigheten helt resignerat förklarades att lagliga möjligheter att kräva ersättning av företaget saknades. För det andra utgår utskottet från att berörda myndigheter och organ har sin uppmärksamhet riktad på problemet och vidtar de åtgärder som är möjliga härvidlag. Det kan man ju alltid hoppas, men om resultatet av denna uppmärksamhet inte blir mer märkbart än hittills, så tycker jag att den förhoppningen är svagt underbyggd, eftersom vi vet att skadegörelsen blir allt vanligare. För det tredje hänvisar utskottet till det pågående arbetet inom naturvårdskommittén. Omsorgsfulla och tidskrävande utredningar kan vi säkerligen inte undvara, men man kan å andra sidan fråga sig hur många angelägna åtgärder som uteblivit genom dessa hänvisningar till sittande utredningar. Vi märker ju hur vissa organisationer och grupper sätter olaglig affischering i system, hur man struntar blankt i lagar och förordningar som övriga medborgare måste respektera och rätta sig efter, och sedan låter man samhället eller enskilda personer stå för städningskostnaderna, som sammantaget torde vara mycket höga. Man kan fråga sig hur det blir med likheten inför lagen, om inte kraftigare åtgärder än hittills sätts in. Jag skall inte, fru talman, gentemot ett enigt utskott yrka bifall till vår motion, men jag vill uttala min övertygelse att den nuvarande ordningen, eller rättare sagt oordningen, måste brytas. Gällande lagar måste tillämpas med större kraft än hittills. Affischerande och propagerande organisationer eller företag bör inte kunna undgå ansvar genom att förklara sig vara obekanta med affischklistrarna. De politiska partier som är representerade här i riksdagen lägger i valrörelserna ut stora pengar för att skaffa affischtavlor med tillhörande stativ eller andra fastsättningsanordningar. Vi försöker också städa efter oss när affischerna inte längre är aktuella. Bör inte de organisationer som satt olaglig affischering i system mer kraftfullt än hittills undervisas om att samma regler gäller även dem? Vore det inte rimligt att ålägga dessa organisationer skyldighet att redovisa sina distributionsmetoder och att uppge namn på de personer som nattetid smyger omkring och orsakar skadegörelse för tusentals kronor, som man sedan låter kommuner, fastighetsägare eller ibland staten stå för? De här frågorna, fru talman, vill jag ha antecknade till riksdagens protokoll i den förhoppningen att de så småningom skall nå fram både till naturvårdskommittén och till de organ som har anledning att syssla med de här problemen. Fru talman! Jag har inget yrkande.

Fru talman! Inrättandet av Sveriges exportråd är den senaste tindrande stjärnan på klassamarbetets himmel. Socialdemokratins led ning och storkapitalet i Sverige har återigen funnit varandra. För vilken gång i ordningen är svårt att ange. Återigen är det storfinansen som kommer att inta den gynnades ställning genom denna statliga samverkan och aktiva statliga ekonomiska insatser. Nu gäller det dock inte att lämna statliga subventioner till den direkta produktionen eller att med statliga medel betala arbetskraft som storkapitalet behöver. Dessa uppgifter är ju i stor utsträckning redan avklarade. Nu gäller det frågan om försäljningen på utlandsmarknaden av storkapitalets produkter. Även i detta fall skall statsmakten-skattebetalarna vara den ekonomiska garanten.

På så sätt kunde ytterligare miljoner pumpas direkt ur statskassan till storfinansen. Om det nu var barnfamiljerna, pensionärerna och låglönegrupperna som över den höga mervärdeskatten på livsmedel betalade fiolerna spelade väl ingen roll. Mervärdeskatten kan ju höjas snart sagt hur mycket som helst. Den drabbar ju inte storfinansen. På så sätt föddes Sveriges exportråd. Avtalet är egentligen redan klart mellan staten och Sveriges allmänna exportförening, där Wallenberg och dennes monopolkapitalistiska kusiner helt dominerar. En formsak erfordras dock, men det är en bagatell i detta sammanhang, nämligen riksdagens beslut. Och det är endast en formsak, ty med den sammansättning som Sveriges riksdag för närvarande har torde varken Wallenberg eller hans kusiner hysa någon som helst oro för utgången här i dag. Riksdagen kommer säkerligen om en kort stund, mot vänsterpartiet kommunisternas röster, att helt tillfredsställa storkapitalet även i denna fråga. Det finns snart sagt ingen form av ekonomiskt stöd åt det kapitalistiska näringslivet, genom vilken samhället-skattebetalarnas pengar inte ställs till förfogande på ett eller annat sätt. Utvecklingen på detta område har gått dithän att storfinansen har blivit landets största understödstagare. Hur många miljarder har man fått för att hålla sig lugn? Den frågan är berättigad i detta sammanhang. Det är ju folket, skattebetalarna, som måste punga ut med pengarna, även genom den förhatliga skatten på livsmedlen — pengar som sedan sprutas in hos storfinansen. Nu skall ett nytt beslut fattas. Denna gång gäller det ytterligare 13 miljoner och ett nytt samarbetsorgan. Folkets skattepengar, vare sig det nu är fråga om direkt eller indirekt skatt, skall i görligaste mån överföras till storfinansen — det är linjen. Om det lämpligaste sättet är att tillsammans med storfinansen bilda gemensamma bolag staten-storfinansen, så gör man detta. Staten och storfinansen är numera ett. Fru talman! Jag tar mig friheten att citera Lenin. Han sade en gång följande: Den statsmonopolistiska kapitalismen är ett legaliserat försnillande av statens medel. På sätt som numera sker i vårt land ökas storfinansens inflytande över statens verksamhet, och storkapitalets maktställning stärkes. Inrättandet av Sveriges exportråd är ytterligare ett steg i denna riktning och kommer ytterligare att förstärka den samverkan mellan statsapparaten och storkapitalet som sist och slutligen är den bästa garantin för de högsta profiterna.

I det fall det nu är fråga om går dessa pengar till flödande banketter i utlandet, då storfinansens produkter skall marknadsföras. Det är säkerligen inte mjölk som det kommer att bjudas på i dessa sammanhang, utan betydligt dyrare drycker som man bekostar med medel som tas från de lågavlönades familjer över mervärdeskatten. Då det gäller marknadsföring kan det göras slut på hur mycket pengar som helst. De 13 miljoner kronor det nu är fråga om som gåva till storkapitalet är troligen endast en början. Det kan på goda grunder befaras att detta belopp avsevärt kommer att höjas med åren. Idén är kläckt, början är gjord. Det är ljusa tider för storkapitalet även på detta område. Staten är återigen den ekonomiska garanten. De av mig här anförda synpunkterna kan måhända uppfattas som propagandistiskt utformade. Men jag hänvisar till såväl motionen som den till utskottets betänkande fogade reservationen där frågans principiella sida betonas. Jag borde inte behöva upprepa vad som anföres i detta hänseende. De allt fastare formerna för en intressegemenskap mellan staten och det privatkapitalistiska näringslivet ter sig för oss som oacceptabla. Det skall inte lyckas att av detta ställningstagande dra slutsatsen, att vi är ointresserade av möjligheter för en utveckling av svensk export.

Vissa synnerligen olustiga och motbjudande inslag i svenska företags agerande utomlands är vad som på ren svenska brukar kallas för mutor. Jag erinrar om den svenska doktorsavhandling som på ett vederhäftigt sätt avslöjar en sådan trafik. Avhandlingen är skriven av filosofie licentiat Harald Runblom och heter: ”Svenska företag i Latinamerika. Etableringsmönster och förhandlingstaktik.” Tidningen Arbetet rubricerade ett referat av avhandlingen, där det heter på följande sätt: ”Visst mutar sig svenskarna fram i näringslivet.” Ett av de i avhandlingen namngivna svenska storföretagen blev för inte så länge sedan omnämnt i ett dylikt mindre smickrande sammanhang. En artikelförfattare på Dagens Nyheters ledarsida recenserar avhandlingen på detta sätt: ”Accepterandet av korruption bidrar givetvis till att öka de ekonomiska klyftorna i länder där de redan är enorma. Kostnaderna för bestickningen, som är stora, läggs på varans pris och kommer alltså att betalas av konsumenten och, i de fall köparen är staten, av skattebetalarna.” Det är svenska företag, en hel rad av dem är härhemma kända och välkända, som uppträder med dylika metoder i utlandet. Det är dessa som skall få 13 miljoner till. Det är överflödigt att närmare gå in på denna sida av saken, men tillsammans med det andra jag har nämnt anser jag det vara alltigenom fullgoda skäl för ett bifall till motionen 1547. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till den av herr Svensson i Malmö till utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Nr 79 Fru talman! Under behandlingen av Kungl. Maj:ts proposition nr 31 Tisdagen den om inrättande av Sveriges exportråd har med undantag för vpk stor 16 maj 1972 enighet rått i näringsutskottet. Det har också klart framgått av herr — Lorentzons anförande här att vpk var föga inspirerat av den här Inrättande av sammanslagningen mellan Sveriges allmänna exportförening och export Sveriges exportråd, m.m. Det har alltså rått enighet om att en sådan här sammanslagning är nödvändig för att vi skall få samlade resurser för att gå ut på de olika marknaderna och bygga på den svenska exporten. Denna sammanslagning ger ökade förutsättningar för detta: på den punkten är jag helt överens med utskottsmajoriteten i övrigt. Det är ju trots allt så — det vet vi alla — att var fjärde svensk är direkt beroende för sitt jobb av export. Vi exporterade under fjolåret för cirka 38 miljarder, och vi vill givetvis att den summan skall ökas. Det är nödvändigt för vår bytesbalans. Det här förslaget innebär ju — det glömde herr Lorentzon att säga — att systemet med abonnemangsavgifter skall tillämpas under en fyraårig prövotid, och sedan skall det tas det ut rena avgifter. Herr Lorentzon talade mycket om herr Wallenberg och de förmåner han kommer att få. Jag skall tala litet grand om de mindre företagen och deras problem i det här sammanhanget. I den diskussion som har förts med anledning av sammanslagningen mellan Sveriges exportråd och exportrådet för den mindre industrin har både i propositionen och under utskottsbehandlingen framhållits betydelsen av att hjälpa de mindre och medelstora företagen i deras export. Det är enligt mitt förmenande en nödvändighet, eftersom de här företagen ofta saknar exporterfarenhet och erforderlig expertkunskap. En ökad exportfrämjande insats för den här kategorin bör därför resultatmässigt ge det bästa utbytet. Stora företag har ju i regel personal som är mer kvalificerad än de marknadsföringsorgan som de mindre och medelstora företagen har haft. De stora företagen har alltså större resurser och kan satsa mera. Därför samverkar omständigheterna till att de mindre och medelstora företagen bör ägnas särskilt stort intresse av den nya organisationen och bli föremål för ökad information och rådgivning. Jag har med tvekan biträtt utskottsmajoritetens förslag till skrivning och jag har några synpunkter som jag vill föra fram beträffande den obligatoriska avgiftsstege som här föreslås. Förslaget innebär bl.a. att de små företagen med mindre än 100 000 kronors årlig export skall få betala 300 kronor i fast medlemsavgift för att få del av den exportdrive som exportrådet kommer att företa. Tidigare var det så att exportrådet för den mindre industrin inte tog ut några avgifter av de mindre företagen. Därför kan man förmoda att den föreslagna obligatoriska avgiften kommer att avskräcka de mindre företagen från att ta kontakt med det nya rådet. Dessa synpunkter har också framförts i motion 1544 med anledning av propositionen. Utskottet framhåller i sin skrivning att det för yrkandet om befrielse från abonnemang för företag med ringa årlig export har 155 anförts goda skäl. Utskottet har emellertid inte velat biträda motionskravet. Man anser att det räcker med den service som nyexportörer får i form av inledande kontakter och enklare rådgivning. Naturligtvis måste den nya organisationen utan abonnemangskrav vara öppen för enklare rådgivning till företag som står i begrepp att börja exportera eller företag som endast har en sporadisk eller obetydlig export. Men att nu helt plötsligt gå över från ett avgiftsfritt system för de mindre företagen till det föreslagna obligatoriska systemet tycker jag är föga välbetänkt. För allt fler mindre företag har exporten blivit en naturlig del av verksamheten. Skapandet av frihandelsområden, Sveriges begränsning som hemmamarknad och den ökade konkurrensen utifrån är tre faktorer som bidragit till att företagen söker marknader utanför Sveriges gränser. Det är därför angeläget att man på alla sätt medverkar till att fånga in de mindre företagen som har exportintressen.

Eftersom denna fråga är av avgörande betydelse för många mindre företag och nyexportörer kommer jag att följa den, och visar det sig att de farhågor jag framfört besannas får jag väl återkomma motionsvägen. Jag hoppas att utskottet har rätt i sitt antagande att avgiften inte skall vara avskräckande för denna kategori. Det kan naturligtvis sägas att den inte är särskilt hög och att den är avdragsgill vid deklaration. Däremot kan jag inte instämma i utskottets skrivning på s. 5, nämligen att avgiften stiger ”successivt, så att den vid exportvärden över 4 milj.kr. uppgår till 0,3 promille av exportvärdet”. Det verkliga förhållandet är att grupp I betalar 3 promille på sin export upp till 100 000 kronor och att grupp 4 betalar 0,3 promille. Den här fördelningen visar att nyexportörer och mindre företag får betala en relativt sett större del av exportrådets kostnader. Denna skillnad kan innebära att ett litet företag får betala upp till 20 gånger mer än ett större företag i relation till respektive företags exportfakturering. Man kan väl starkt ifrågasätta om detta är ett rättvist avgiftssystem. Fru talman! Vi har i en annan motion från folkpartihåll som behandlas i detta utskottsbetänkande tagit upp problemet med de mindre och medelstora företagens exportverksamhet på den nordiska marknaden. Vi har föreslagit att det skall anslås 450 000 kronor för att kunna besätta ambassaderna i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors med merkantil personal som kan hjälpa de mindre företagen framför allt i deras exporlansträngningar. Utskottet har inte velat biträda vårt yrkande, och vi har inte avgivit någon reservation. Utskottet har full förståelse för yrkandet men anser sig på grund av den penningknapphet som rått vid budgetens uppgörande inte kunna satsa ytterligare 450 000 kronor. Nu tror ju jag att det hade varit väl använda pengar. 27 procent av all vår export går till den nordiska marknaden, och man räknar med att de mindre företagens andel därav utgör ca 27 procent. Våra ambassader, framför allt den i Köpenhamn, har också begärt resurser i form av personal med merkantil utbildning. Fru talman! Den nordiska marknaden betyder enormt mycket för de mindre företagen, framför allt för dem som är nya som exportörer. Norden är ju den första marknad man ger sig ut på, när man försöker ta steget utanför Sveriges gränser. Exporten är av sådan avgörande betydelse för vårt folkhushåll och vår standard att det finns all anledning att beakta de här kraven, men vi har inte vunnit gehör för vårt yrkande den här gången. Våra nordiska grannländer satsar hårt på den nordiska marknaden. De har, såvitt jag kan bedöma, betydligt bättre personella resurser som hjälper företagen in på den nordiska marknaden än vad vi kan erbjuda de svenska företagen. Jag hoppas att vårt krav så småningom skall vinna större förståelse. Till slut vill jag starkt understryka att det stora och väsentliga har varit samgåendet när vi har behandlat propositionen. Utskottet anser att förslaget är bra, och det vill vi på allt sätt understryka, men vi kommer att ha under uppsikt de mindre företagens attityder. Från vissa orter, Anderstorp och Eskilstuna, har uttalats betänkligheter mot det föreslagna avgiftssystemet. Vi hoppas att farhågorna icke kommer att besannas. Om så sker, får vi återkomma.

Fru talman! Det kan kanske synas något egendomligt att herr Andersson i Örebro, som står som undertecknare av utskottsutlåtandet, här talar för ett par folkpartimotioner. Som tur var, ställde herr Andersson inte något yrkande. Om så skett, skulle jag nästan velat citera herr Hermanssons yttrande om ordningen. Jag tycker för min del att det är mycket tillfredsställande att det står ett så gott som helt enigt utskott bakom betänkandet — ett enigt utskott med undantag av herr Svensson i Malmö. Jag tycker att detta är viktigt, framför allt ur den synpunkten att det genom det här nya centrala organet sker en samordning av aktiviteter när det gäller att främja vår export. Sveriges exportråd, som det nya centrala organet kommer att heta, skall ju ersätta de exportfrämjande åtgärderna inom Sveriges allmänna exportförening, Exportrådet för den mindre industrin och Kollegiet för Sverige-information i utlandet. Vidare syftar åtgärden till att den verksamhet som nu bedrives av den specialiserade kommersiella utlandsrepresentationen i form av handelssekreterare och handelskamrar i utlandet skall knytas till det nya rådet. Allt detta är — och om den saken är utskottet också enigt, som sagt med undantag av herr Svensson i Malmö — ett grepp som måste vara fördelaktigt ur rationell synpunkt. Tillgängliga resurser skall kunna utnyttjas bättre och kanske framför allt skall småföretagen kunna få en mera kvalificerad hjälp i sina exportansträngningar. Det betonas också i propositionen 31 som ligger till grund för utskottsbetänkandet att i synnerhet de mindre företagen har behov av hjälp i sin marknadsföring i samband med export. Eftersom småindu strins resurser i de flesta fall är begränsade föreslås i propositionen, och detta tillstyrkes av utskottet, att staten skall svara för den särskilda resurstilldelning som fordras i detta fall. I propositionen hemställs att Kungl. Maj:t skall få riksdagens bemyndigande att sluta avtal med Sveriges allmänna exportförening om inrättande av ett centralt exportråd, och detta tillstyrks av utskottet. Det blir alltså ett halvstatligt organ som inrättas fr.o.m. den 1 juli i år. Avtalet skall till en början löpa på fyra år, och under denna tid skall staten bidra till rådets finansiering med totalt 13 miljoner kronor. Av dessa 13 miljoner skall för det första verksamhetsåret utgå 3 miljoner. Om avtalet förlängs efter denna fyraårsperiod är avsikten att exportrådet skall finansieras med abonnemangsavgifter, och statens bidrag i fortsättningen, alltså efter fyraårsperioden, skall bara ge ersättning för de tjänster som rådet gör åt den mindre industrin.

Denna avgift skall stiga efter en viss skala i förhållande till exportvärdet. Det är klart att herr Andersson i Örebro har rätt i att det i procent räknat blir mindre för den store exportören än för den lille. Men jag vill framhålla vad utskottet skriver i sitt betänkande, ty vi förutsätter att det också skall tillämpas. Jag citerar direkt ur utskottets betänkande: ”För närvarande tillhandahåller exportrådet för den mindre industrin service utan ersättning.

Jag är därför övertygad om att det kommer att visa sig att det inte blir några försämringar för småindustrin, snarare tvärtom.

När det sedan gäller reservationen av herr Svensson i Malmö kan man bara konstatera att utskottet och herr Svensson i Malmö — och även herr Lorentzon att döma av hans anförande — inte befinner sig på samma våglängd. Vi har olika värderingar, det är bara att fastslå detta.

Vidare är reservationen ett klart ställningstagande mot den småindustri som är i behov av exportfrämjande åtgärder. Det är även i detta fall bara ett konstaterande. Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan under samtliga punkter.
Fru talman! Herr Lorentzon citerade Lenin, och herr Rask hänvisade till herr Hermansson — citaten skall tydligen komma från vänster även när det gäller exporten. Jag tror emellertid att herr Rask har missuppfattat mig något. Vad jag ville understryka var att jag för tillfället accepterar den föreslagna avgiftsstegen. Därmed har jag också, som jag sade, markerat att om den inte utfaller bra för den mindre företagsamheten och dess exportansträngningar ämnar jag komma igen. Vi är trots allt i den stora och väsentliga frågan överens i näringsutskottet, och det tycker jag är det mest betydelsefulla. Den mycket marginella justering som jag har önskat beträffande avgiften har jag i detta läge ansett mig böra avstå från för att vi skulle uppnå största möjliga enighet i utskottet. Men, som sagt, utfaller avgiftsstegen inte bra för de mindre företagen har jag möjlighet att komma igen.

Inte utnyttja tillgängliga resurser — ja, hur mycket resurser är det då fråga om? Här gäller det bara 13 miljoner. Tillgängliga resurser är ju miljarder. Hur långt vill herr Rask sträcka sig? Är detta ett förhandsmeddelande om att när dessa år har gått räcker det inte med 13 miljoner kronor, utan då kanske det är fråga om det 10-dubbla, 20-dubbla, 30-dubbla? Man har tagit första steget på denna väg, och att marknadsföra varor — det känner varje människa till, även om hon inte är helt initierad — kan ju kosta hur mycket pengar som helst. Jag kan här referera bl.a. från Dagens Nyheter och Arbetet hur svensk storfinans mutar människor i Latinamerika. Hur många hundratal miljoner har gått till den posten? Finns det några garantier för att dessa pengar inte kommer att gå dit? Eller är det detta herr Rask menar att vi inte vill utnyttja tillgängliga resurser för? Det skulle vara mycket intressant att få klart besked: Vad menas med tillgängliga resurser i det här sammanhanget?
Fru talman! Jag gjorde två konstateranden i mitt tidigare inlägg. Jag vill göra ännu ett, och det innebär att det är föga fruktbärande att ta upp en debatt med herr Lorentzon. Han använder ungefär samma jargong som kommunisterna begagnar sig av vid alla andra tillfällen här i riksdagen. Och detta att herr Lorentzon hade läst propositionen tidigare och därför menade att jag inte hade någonting nytt att komma med kan jag skicka tillbaka. Herr Lorentzon hade heller inget nytt att komma med, varken i sitt första eller i sitt andra inlägg.
Fru talman! Jag skall inte förlänga den här debatten, och det hoppas jag kammaren håller mig räkning för, eftersom det här är fråga om sista reservationen. Men jag är naturligtvis mycket tacksam mot herr Rask för att han konstaterar att jag inte skiljer mig från riksdagsmännen i övrigt i vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp utan att vi håller samma linje. Tänk om socialdemokratiska partiet kunde hålla en gemensam linje! Hur många linjer har ni?

Fru talman! Jag ber allra först att få tacka herr Lorentzon för ett mycket nöjesbetonat anförande. Det är inte var dag man här i kammaren har anledning att dra på smilbandet i en sådan utsträckning. I anslutning till näringsutskottets betänkande nr 27 angående inrättandet av Sveriges ex portråd vill jag gärna anföra följande. Vårt lands ekonomi är ju i hög grad beroende av en aktiv export. De stora företagen har nästan undantagslöst en mycket förnämlig exportorganisation, oftast med egna försäljningsbolag i ett stort antal länder. Däremot uppstår det många gånger problem för de mindre och medelstora företagen att exportera sina produkter. Anledningarna därtill är många: bristande resurser, bristande kännedom om utländska marknader, otillräcklig kunskap i exportteknik, språksvårigheter etc. Detta har medfört att många mindre företag, som tillverkar varor väl lämpade för export, har hindrats i en marknadsföring som i dag blir alltmer betydelsefull. Man brukar säga att de flesta mindre företag i dag sköter sin tillverkning på ett tillfredsställande sätt, medan det däremot brister i marknadsföringen och då särskilt när det gäller export försäljningen. Inrättandet av Sveriges exportråd innebär ju att Sveriges allmänna exportförening, Exportrådet för den mindre industrin och Kollegiet för Sverige-information i utlandet slås samman i en ny organisation. Enligt min uppfattning bör detta innebära förstärkning och samordning av exportaktiviteterna. Beträffande kostnaderna är att nämna att de för budgetåret 1972/73 beräknas uppgå till 8,8 miljoner kronor, varav staten skall bidra med 3 miljoner. Avsikten är att företagen via abonnemangsavgifter i huvudsak skall svara för finansieringen. Mot särskild avgift skall rådet därutöver bedriva uppdragsverksamhet för sina medlemmar. Här bör man givetvis inte minst tänka på de mindre företagen när det gäller kostnadssidan. emellertid enats om att en årsavgift på 300 kronor för företag med Tisdagen den mindre än 100000 kronor i årlig export borde vara motiverad. De 16 maj 1972 moderata har i utskottet stött denna tanke liksom att avgiften successivt Jag har, fru talman, påpekat hur viktigt det är för de smärre företagen att få exportkontakter. Exportrådet har här en viktig uppgift att bistå företag som vill starta export. I motionen 1545 har motionärerna påpekat att mindre tjänster, t.ex. enklare varuförfrågningar, råd till utländska besökare etc., skall kunna utföras även gentemot den som inte tecknat abonnemang med exportrådet. Efter en ingående debatt i utskottet enades man om att jämväl i fortsättningen vissa inledande kontakter och viss rådgivning i samband med export skall kunna ske utan debitering. Blir dessa kontakter för företaget positiva, bör det falla sig naturligt att vederbörande företag erlägger avgift. Enligt min uppfattning är avgiften så avvägd att den inte lägger hinder i vägen för medlemskap. Beträffande styrelsens sammansättning sägs att den skall bestå av 8 ledamöter och 6 suppleanter, vartill skall knytas en särskild delegation för de mindre företagen. Eftersom de mindre företagen spelar en icke obetydlig roll i svensk export och då denna kategori företag många gånger har de flesta problemen med marknadsföring, är det av största vikt att de i styrelsen får en fullgod representation. Utskottets uttalade önskan om att även de mindre företagen blir representerade anser jag väsentlig, och jag hoppas att den också kommer att vinna gehör. Vad angår handeln med våra nordiska grannar Danmark, Finland och Norge bör noteras, att exporten till grannländerna alltid varit mycket betydelsefull. De i motionen 270 framförda synpunkterna om kommersiellt utbildad personal till de svenska ambassaderna i dessa länder är enligt min mening väl motiverade. Utskottets uttalade önskan om en senare prövning av frågan hoppas jag inte skall bli bortglömd. Fru talman! Jag yrkar i likhet med herr Andersson i Örebro och herr Rask bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 27.

Fru talman! Efter herrar Rasks och Clarksons yttranden här kan jag inte underlåta att återigen fästa uppmärksamheten på den problematik som de aldrig gav sig in på och som är den egentliga kärnpunkten i frågan, såsom herr Lorentzon här har påpekat. Ett drag i den politisk-administrativa utvecklingen här i landet sedan åtskilliga år tillbaka är ju det ständigt ökade antalet organ och organisationer där staten och det privata kapitalet, enkannerligen storkapitalet, går samman. Ur denna tendens stiger ett nät av intressegemenskaper där staten med skattebetalarnas medel som redskap träder i samarbetssituationer och beroendeställning visavi storkapitalet. Och vad betyder det, vad är det för tankar som här tar sig uttryck och varifrån härstammar dessa tankar ideologiskt sett? Ja, de tankar som tar sig uttryck här ser man lättast i sammansättningen av detta nya organ som skall se dagens ljus. Exportoch handelspolitik och medlen för främjande 161 därav är någonting som i stort sett bara angår storexportörerna och staten, med hälftenrepresentation för vart och ett av dessa intressen. Det är de som skall göra upp om de här sakerna, det är dem som det berör. Alla de som arbetar i industrierna, deras organisationer, deras representanter är uteslutna — handelspolitiken sköter staten och storfinansen suveränt.

Det har visat sig inte minst i de många skandalaffärerna med vapenexport. Det har visat sig inte minst när det gäller inställningen till handeln med Sydafrika. Det har visat sig när det gällt kapitalex porten till och handeln med Portugal eller Brasilien. Det har också visat sig när det gällt den officiella svenska inställningen till USA:s krig i Vietnam och den helt annorlunda inställning till detta som företräds av storfinansen och de stora exportintressena. Vad vi ser här är ett försök att sammanfläta staten med storkapitalet, ett sätt att skapa en gemensam politik där staten i ännu högre grad än tidigare är underkastad storkapitalets handelspolitiska strävanden.

I detta fall är det ännu mera markerat. Detta, fru talman, är ett exempel på vad som i traditionell statsvetenskap har brukat betecknas som en korporativ uppbyggnad — det är tecken på ett korporativt samhälle och en korporativ maktutövning. Och varifrån, från vilka ideologiska källor, hämtar denna korporativa maktutövning och dessa korporativt sammansatta organ sin inspiration? Jo, det är samma typ av organ, samma typ av nära administrativ organisatorisk intressegemenskap mellan privatkapital och statsapparat som man medvetet byggde upp, med organ av just den här typen, först i Mussolinis Italien och sedan i Hitlers Tyskland. Där hade man näringsoch intresseorganisationer som var omhuldade och där så att säga ramar kring dem var dragna av staten, men den där verkliga kontrollen utövades av de stora privatkapitalisterna. Område efter område i dessa länder behärskades av en sådan korporativt uppbyggd apparat. Mot denna bakgrund är det väl knappast förvånande att den närmast föregående talaren finner att han med förtjusning kan acceptera den här typen av organ. Det är också ganska betänkligt att den korporativa ideologin i så hög grad okritiskt har anammats av talesmän för regeringspartiet — ett regeringsparti som dock en gång, låt vara i tidernas morgon, företrädde en annan ideologi än den korporativa.

Fru talman! Jag är ledsen att behöva ta kammarens tid i anspråk, men Tisdagen den jag har lyssnat till den här debatten, och i varje fall ger den senaste 16 maj 1972 talarens och likaså herr Lorentzons två anföranden anledning till vissa —— LS — — reflexioner som jag inte vill undanhålla kammaren. Inrättande av Det är med utgångspunkt i delvis ganska dimmiga teoretiska studier — FSS exportråd, m.m. och dessutom i avsevärd grad misstolkade marxistiska teorier — som man här försöker misstänkliggöra det stöd som utskottet har ställt sig bakom, när utskottet har framfört i huvudsak de förslag som propositionen innehåller. Men verkligheten ter sig på annat sätt. Det finns inte något land i något läger som inte ger offentligt eller statligt stöd till marknadsföring och exportbefrämjande åtgärder utomlands. Det gör Sovjetunionen. Det gör Kina. Och, herr Lorentzon, i det sammanhanget förekommer det också att det serveras andra drinkar än mjölk. Jag har njutit dem själv, och jag förstår att herr Lorentzon har sakkunskap på det området. Det kanske inte är den bästa formen för marknadsföring, men det är ändå en liten detalj som kan ha sin betydelse när kontakterna knyts. Men det är andra ting som vi behöver samlade resurser till och en rationell användning, ett rationellt och effektivt samarbete för att nå resultat. Så gör man också i länder med annan regim än vad vi har. Så gör man i Sovjetunionen och så gör man i Kina. Och vem är det som betalar exportansträngningarna där? Det är en fråga som herr Lorentzon bör ha anledning att fundera över. I den mån kostnaderna inte tas ut i priserna vid den kommande försäljningen blir det ju också där de i produktionen sysselsatta, alltså de som på ena eller andra sättet bidrar till statsapparaten i länder med sådana regimer, som får betala kostnaderna. Skillnaden är inte stor, herr Lorentzon.

Jag vill också säga, att när jag läser reservationen finner jag att reservanterna i stället vill bibehålla anslaget till Kollegiet för Sverigeinformation i utlandet, men inte har det gjorts några ansträngningar därifrån som inte samtidigt har varit samordnade med näringslivet. Även där har pengar anslagits från de företag och branscher som medverkat i de olika projekt vilka med stöd av kollegiets medel har kommit till stånd. Där är det alls ingen skillnad. Jag tror att ni helt har missförstått detta.

Fru talman! Vad herr Langes senaste pekpinne beträffar tycker jag att han kunde ha hållit inne med den, därför att vad som skall yttras från kommunistiskt håll bestämmer vi kommunister själva. Vi tillåter inte herr Lange eller någon annan att lägga sig i vilka frågor vi yttrar oss i. Pek pinnar av det slaget är helt omotiverade. Sedan var det ganska olyckligt att herr Lange valde Sovjetunionen och Kina som parallellexempel, därför att det är faktiskt så att i de länderna är de element och grupper avskaffade, som representeras av storfinansen här i Sverige. Där har man avskaffat dem. Här har man i stället stärkt dem och stärker dem på allt sätt med statens hjälp och på ett sätt som knyter statsapparaten gradvis allt närmare till dessa gruppers intressen, icke till majoriteten av lönearbetarnas intressen.
Fru talman! Jag är ledsen för att jag sade att vi i kammaren skulle tycka att det vore mycket mera intressant att få lyssna till en diskussion med konkret utgångspunkt än att ideligen få höra de teorier upprepas som i synnerhet herr Svensson i Malmö uppbyggt kammaren med vid otaliga tillfällen. Jag rår inte för att det skulle bli litet bättre, om vi kunde få någon omväxling. Vill han inte ta mitt råd, skall jag inte besvära honom längre, men jag tror att han själv skulle ha nytta av att göra det. Sedan vill jag säga att det ändå finns den likheten mellan regimerna att alla är intresserade av att handla och sälja. Herr Svensson passade i sitt första anförande på att säga, att vi inriktar oss på att sälja varor också till Portugal och Brasilien. Ja, det gör i varje fall Sovjetunionen. Där har man t.o.m. fortsatt att sälja till Sydafrika i betydligt större utsträckning än vad vi har gjort. Jag ser därför inte så stor skillnad i det hänseendet mellan länder med olika ekonomiska system eller regimer, och det är detta jag har velat understryka. Någon måste väl ändå betala exportansträngningarna som Sovjetunionen gör, och de företer ibland betydande likheter med våra. Sverige hör till de länder som över den allmänna budgeten ger minst bidrag för denna typ av stöd. Danmark ger i förhållande till sin folkmängd betydligt mer, och de flesta länder ger mer. Därför är det befogat att vi, när vi lever under knapphetens kalla stjärna, försöker samordna resurserna på detta område på ett sådant sätt att de får en så effektiv verkan som möjligt.
Fru talman! Om också jag får säga vad jag tycker är intressant, vill jag säga att det skulle vara intressant att någon gång få höra herr Lange eller någon annan socialdemokrat ge sin principiella syn på denna typ av samverkan mellan storkapital och statsapparat. Om denna typ av korporativistisk blandekonomi är deras framtidsvision av det svenska samhället, må jag säga att de har avlägsnat sig mycket långt från de socialistiska grundvalar som deras parti en gång utgick från. Men det förvånar mig inte heller, med tanke på herr Langes tidigare historiska insatser i fallet Cabora Bassa, som ju inte är utan anknytning till dagens ärende.

Fru talman! Det är alltid intressant att höra herr Lange tala i denna kammare. Det var ett nöje på den tiden när han var statsråd att höra honom besvara både enkla frågor och interpellationer och yttra sig i andra sammanhang. Numera är det mera sällan man får höra honom, men det är inte mindre intressant för det. Vad herr Lange sade om dammiga studier eller misstolkade marxistiska tankegångar får stå för herr Langes egen räkning. Om det är dammigt eller om det är misstolkat, ser vi ändå frågan på vårt sätt. Vi har vår ideologi, som vi för fram i alla sammanhang i denna kammare — och det anser vi oss ha rätt att göra. Om herr Lange alltid och i alla sammanhang när det gäller sådana frågor som den vi diskuterar nu hamnar på samma sida som den allra blåaste högern, kan man ju inte påstå att herr Lange har en socialistisk uppfattning, hans uppfattning är borgerlig, som pekar hän mot dessa korporativistiska företag och organisationer som vi numera har så gott om här i landet. Sedan till frågan om vem som betalar kostnaderna för Sovjets utrikeshandel eller Kinas utrikeshandel. De kostnaderna tas alltid ut hos det arbetande folket; det är självklart. Vare sig det är händernas eller hjärnans män, är det framför allt dessa lönearbetare som skapar värdena det är fråga om. Även i ett land där det råder en privatkapitalistisk samhällsordning, oavsett om den har en borgerlig demokratisk fana eller om den är fascistisk eller nazistisk, tas kostnaderna alltid ut av folket — det är självklart. Kapitalisterna skapar inga värden, de är i stället tärande — inte skapande. Men i Sovjet, Kina och i de socialistiska länderna äger folket produktionsmedlen. Där har man gjort sig av med kapitalisterna. Om ni herr Lange sedan säger att det inte är någon skillnad mellan dessa kollegier och Sveriges exportråd, skulle man kunna ställa frågan: Varför är man så angelägen om att instifta denna organisation, Sveriges exportråd, om det inte är fråga om att finna ett nytt sätt att spruta in ytterligare miljoner till storfinansen. Den möjligheten förelåg inte tidigare.
Fru talman! Jag ber kammarens ledamöter om ursäkt för att jag tar till orda än en gång. Jag vill bara slå fast, att jag är tacksam för det erkännande som herr Lorentzon gjorde i sitt sista anförande om att det är folket som betalar detta. Då har vi i alla fall kommit varandra en bit närmare. Han nämnde också att det var typiskt att jag mer eller mindre hamnat på samma linje som moderaterna. Såvitt jag vet — det har också betonats här i debatten — är det ett enhälligt utskott som så när som på vänsterpartiet kommunisterna avgivit ett betänkande bakom vilket alla partier står. Jag drar mig inte för att kämpa mot er när jag anser att ni har orätt och så vantolkar förhållandena. Det har slagits fast att vi tidigare haft ett samarbete med näringslivet. Vi behöver det om vi skall få någon effekt av de åtgärder som erfordras för att främja exporten. Sedan har man gjort en omorganisation som ger möjlighet — herr Lorentzon har väl inte kunnat undgå att observera detta — till en bättre samordning av de ekonomiska resurserna och där även företagarna i fortsättningen får hjälpa till att bidra. Det är förhållandet.

Fru talman! En liten formell anmärkning. Jag har nu hört talare efter talare från den borgerliga sidan — med denna terminologi inkluderar jag de socialdemokratiska talarna — tala om att det finns ett enhälligt utskott. Jag vet inte var den terminologin kommer ifrån. Står den kommunistiske utskottsrepresentanten utanför utskottet eller är han mindre värd än övriga utskottsledamöter, eftersom man talar om ett enhälligt utskott? Fullt så föraktfullt talar man inte i interna socialdemokratiska kretsar om de kommunistiska riksdagsrösterna, när de skall användas till att stötta upp en fallfärdig regering.

Fru talman! I den motion som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 28 har vi motionärer visat på fyra områden som är viktiga för att främja handeln med Östeuropa. Det gäller för det första frågan om en liberalisering av den svenska importkvoteringen beträffande vissa varor från Östeuropa. Det gäller för det andra att söka utverka lättnader i fråga om företags representation, så att svenska företag får större möjligheter att etablera egna försäljningskontor i samtliga de här länderna — vi vet att den möjligheten finns i viss utsträckning i Polen — eller att på annat sätt ha sina representanter permanent stationerade där. Det gäller för det tredje att ytterligare bygga ut den officiella handelsrepresentationen och förbättra informationen om Sverige. Det gäller slutligen för det fjärde att undersöka möjligheterna för att vidta sådana åtgärder från myndigheternas sida att svenska företag i östländerna inte blir försatta i en diskriminerad ställning i jämförelse med företag från andra västländer när det gäller att ge önskade krediter och det på konkurrenskraftiga villkor. Vi har begärt att man undersöker de här sakerna. Utskottet har svarat att hel del åtgärder vidtas och har intygat att vi aktualiserat en väsentlig fråga, men man avstyrker motionen därför att man inte tycker att en särskild utredning är motiverad. Jag vill säga att vi motionärer fäster ingen större vikt vid i vilka former man företar de här undersökningarna. Vår tanke var att utredningen kunde företas på normalt sätt inom berörda departement eller inom kommerskollegium, givetvis i samverkan med näringslivsorganisationerna. Men vi tycker, fru talman, att vissa skrivningar i utskottets betänkande andas ett ointresse för att driva fram den utveckling motionen åsyftar. Det är riktigt att en hel del åtgärder har vidtagits under senare år, men vi tycker att de har varit för få och haft för liten omfattning. Först i år har vi t.ex. fått en handelssekreterartjänst i Moskva och ett generalkonsulat i Leningrad — och här gäller det ändå hela Sovjet, en stor marknad med 220 miljoner människor. Vi menar att östhandelns relativt ringa omfattning inte får tillmätas alltför stor betydelse vid tilldelningen av anslag för handelsfrämjande verksamhet utan att man måste särskilt beakta både de expansionsmöjligheter som finns och den speciella karaktären hos den här handeln, som särskilt motiverar insatser från statsmakternas sida. Jag syftar därvid på att det rör sig om skilda ekonomiska system, om icke-konvertibla valutor och om mindre möjligheter för företagen att själva verka genom icke-statliga kanaler. En av nyckelfrågorna är givetvis de importkvoteringar som vi tillämpar för Östeuropa, som är tillkomna bl.a. i syfte att skydda produktion och sysselsättning i starkt konkurrensutsatta näringsgrenar. Vi motionärer har sagt att de kvoteringarna ter sig rätt ineffektiva ur protektionistisk synpunkt, eftersom öststaterna ändå bara svarar för en mindre del av den här känsliga importen. Frågan är om vi inte i stället skulle eftersträva generellt verkande begränsningar av importen inom de varuområden där sådana kan anses önskvärda. Vi menar att det vore bättre att inom ramen för en totalt sett oförändrad import kunna ge östländerna i stort sett samma möjligheter att konkurrera på den svenska marknaden som vi för närvarande ger andra icke EFTA-stater, men naturligtvis inte med de preferenser som vi kommit överens om att ge u-länderna. Fru talman! Att genomföra en sådan reform vore att befria öststaterna från en diskriminerande behandling, och ett sådant handlingssätt kan antas få betydelse inte bara för importen därifrån utan även för vår egen export till Östeuropa. Nu säger näringsutskottet att möjligheten till liberalisering av de här kvoteringarna ”begränsas av de handelspolitiska förpliktelser som Sverige har att iaktta enligt GATT-överenskommelsen”. Jag måste erkänna att jag har litet svårt att förstå det resonemanget. Om man eftersträvar generella begränsningar kan det visserligen skapa problem i de GATT-länder där vi nu inte har några sådana begränsningar. Men det är egendomligt att, som utskottet gör, enbart stanna vid detta konstaterande. GATT:s uppgift är att främja internationell handel över huvud taget och att undanröja diskriminering. Vad det här gäller är egentligen att tillämpa GATT:s grundregel — den mest gynnade nationsprincipen — också gentemot östländerna, så att de kan konkurrera på lika villkor på våra marknader. De borde alltså mötas av samma tullar som andra länder men inte av särbestämmelser. Om det inte är möjligt från svensk sida att unilateralt vidta åtgärder i den riktningen borde vi åtminstone ta upp en debatt om detta i GATT för att få en sådan allmän lösning till stånd. Men den tanken återfinns inte i utskottets betänkande. Jag vill också betona i detta sammanhang att flera av östländerna är medlemmar i GATT: Polen, Tjeckoslovakien och Rumänien. Även Ungern förhandlar om medlemskap. Mot den bakgrunden ter det sig ännu mer egendomligt att anföra GATT-överenskommelsen som ett hinder. Såvitt jag vet har man vid de kontakter som nu tagits med östeuropeiska länder inom GATT bundit sig för en målsättning att just slopa sådana kvoteringsbestämmelser för Östeuropa senast före utgången av 1974. Man kan alltså säga att kravet på att ompröva kvoteringen ligger i linje med GATT:s egna målsättningar. Och man kan tillägga att även röster inom svenskt näringsliv höjts för en omprövning. På Sparbanksföreningens ekonomiska konferens i år sade direktör Stig Ramel i Exportföreningen att vi på nytt måste se över våra importrestriktioner. Han var medveten om att man inte kan göra det i dagens konjunkturläge, men han betonade att ”denna översyn får inte dröja för länge, om inte allvarliga problem skall uppstå”. Mot den bakgrunden förstår jag inte varför utskottet inte ens kan gå med på en utredning av frågan. Till slut, fru talman, några ord om krediterna som konkurrensmedel. Utskottet uttrycker sig så att man får intrycket att det inte observerat att just önskemålen om krediter är ett av de stora problemen i östhandeln. De möjligheter som våra konkurrenter i dag erbjuder kan svenskt näringsliv för närvarande inte konkurrera med.

Eller menar utskottet att frågan nog löser sig själv? Fru talman! Jag vill i huvudsak i överensstämmelse med hemställan i motionen 1362 yrka att riksdagen anhåller att Kungl. Maj:t med beaktande av vad som anförts i motionen låter utreda olika vägar att främja Sveriges handel med Östeuropa samt vidta lämpliga åtgärder i detta syfte.

Herr talman! Sedan många år tillbaka har regionalpolitiken rönt ett stort intresse och skapat ett starkt engagemang hos riksdagsledamöterna. Årets riksdag utgör därvidlag inget undantag. Samtidigt som vi skall behandla av inrikesdepartementet gjorda framställningar rörande regional utveckling — som rubriken på inrikesutskottets betänkande nr 7 lyder — behandlar vi också en lång rad motioner. Inte mindre än 47 motioner rörande regionalpolitiken har remitterats till inrikesutskottet. Därutöver finns ytterligare motioner gällande transportstöd, teletaxor och liknande som har betydelse när det gäller regionalpolitiken och som har behandlats av andra utskott. Av de 47 motioner som vi har i inrikesutskottet kommer inte mindre än 40 att behandlas nu i samband med handläggningen av dagens ärende. Trots detta starka intresse och trots den långa listan av förhandsanmälda talare vågar jag ändå beteckna dagens debatt som en ”förmatch”. Inrikesministern har aviserat att han till höstriksdagen kommer att framlägga den stora regionalpolitiska propositionen med förslag om ett riksomfattande regionalt program. Grundmaterialet för denna proposition är, som alla vet, de av länsstyrelserna utarbetade länsprogrammen. Många av riksdagens ledamöter har också på länsplanet varit med och utarbetat dessa program. Av den rad motioner som har väckts — och som innehåller synpunkter och förslag som hela utskottet eller delar av utskottet haft sympatier för — är det väldigt många som inte har föranlett något ställningstagande från utskottets sida i det betänkande som vi nu behandlar. Motiveringen för detta är just att vi vill vänta på den kommande propositionen till hösten. Jag vill redan nu från vårt håll deklarera att vi har stora förväntningar på det förslag inrikesministern kommer att lägga till hösten. Om vi ser tillbaka kan vi urskilja vissa avsnitt, vissa skeden av den förda regionalpolitiken. 1950-talet var utredningsdecenniet. 1960-talet var försöksdecenniet. 1970-talet måste enligt vår mening bli handlingsdecenniet. Från vårt håll bedömer vi att regionalpolitiken är ett av de områden där man måste ta krafttag. I en partimotion från folkpartiet har vi redovisat vår syn på inriktningen av regionalpolitiken. Jag skall inte redovisa detta förslag i detalj utan vill hänvisa till reservationen 1. Där har herr Rimås och jag, tillsammans med moderata samlingspartiets representanter i utskottet, sammanfattat de synpunkter vi framfört i vår motion och de som moderata samlingspartiet framfört i sin partimotion. Vi är helt ense om att de insatser som gjorts har haft positiva effekter. Jag vill omvittna detta, då jag på nära håll sett vilken betydelse lokaliseringsinsatserna haft i det län jag representerar. Vi ifrågasätter emellertid om inte gränsdragningen när det gäller stödberättigad verksamhet i vissa fall varit alltför snäv. Vi har också i reservationen 1 velat uttala att vi anser det angeläget att man i det fortsatta planeringsarbetet — i större utsträckning än som hittills skett — genom generella åtgärder skapar ett mera näringsvänligt klimat i de sysselsättningssvaga regionerna. Vi har i vår partimotion starkt strukit under att det är ytterst viktigt med en god regionalpolitisk planering. Målsättningen för denna planering bör vara — som vi uttryckt det i motionen — ”utjämning mellan regionerna, vilket bl.a. måste innebära att de växande storstädernas problem i fråga om bostäder, trafikförsörjning etc. skall dämpas genom att stimulera tillväxten i andra regioner.

Jag skall därför nästan helt avstå från att säga något om de övriga reservationer där herr Rimås och jag finnes med bland reservanterna. Jag har förvissat mig om att andra talare kommer att utförligt redovisa skälen till de förslag som framföres i dessa reservationer. Det finns bl.a. två reservationer som gäller utvidgning av stödområdet. Reservationen 9 är en upprepning av förra årets krav att hela Kopparbergs län skall införlivas med allmänna stödområdet. Reservationen 10 utmynnar i ett yrkande om att också Öland skall inordnas i det allmänna stödområdet. På den punkten vill jag göra en kort kommentar. Förra året beslutade en enhällig riksdag att införliva Gotland i stödområdet. Min bedömning är att problemen är likartade på Öland. För min del har jag där på nära håll tagit del av problemen. Studerar man arbetslöshetssiffror och befolkningsutveckling på Öland, konstaterar man att här har man ett Norrlandsproblem också i söder. Det vore konsekvent av riksdagen att i linje med förra årets beslut beträffande Gotland också införliva Öland med det allmänna stödområdet. Till sist några ord om ett par skrivningar i utskottsbetänkandet. Vi har i några motioner från folkpartiet tagit upp marknadsföringsfrågorna och deras betydelse för företag som etablerar sig inom stödområdet. Jag noterar där med tillfredsställelse att ett enigt utskott slagit fast vilken väsentlig betydelse en effektiv marknadsföring har för företagens utveckling, och vi har sagt att det kan finnas skäl att överväga ytterligare stöd i någon form till marknadsföringsåtgärder. I en annan folkpartimotion har jag och några andra motionärer tagit upp det förhållandet att det finns vissa typer av företag som enligt gällande bestämmelser är föremål för lokaliseringssamråd men som inte kan komma i åtnjutande av regionalpolitiskt stöd vid en omlokalisering. Detta är enligt vår mening inte ett tillfredsställande förhållande. Nu har vi i utskottet fått besked om att problemet är uppmärksammat inom departementet, och vi utgår från att det blir en synkronisering mellan samråd och stöd. Vi har därför inte krävt något initiativ från utskottets sida. Med dessa korta kommentarer som en inledning till dagens debatt vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 8, 9, 10 och 12.

Herr talman! För närvarande pågår i inrikesdepartementet, som jag förmodar, ett intensivt arbete med att analysera det omfattande material som lämnats fram inom ramen för Länsprogram 1970. Varje länsstyrelse har redovisat flera hundra sidor statistiska data, sysselsättningspolitiska och socialpolitiska förslag. Med detta som ett grundmaterial väntas inrikesministern förelägga höstriksdagen en proposition som behandlar regionalpolitikens planering och målsättning. Jag vill redan nu instämma i vad utskottets värderade ordförande sade, att den debatt som vi skall föra här i dag får mer eller mindre betraktas som en förmatch till den som skall komma i höst. Som jag bedömer det, finns det därför inte anledning att vid behandlingen av detta betänkande ta upp en bred och fördjupad debatt om regionalpolitikens långsiktiga målinriktning under 1970-talet. Vi kan spara den debatten till höstriksdagen, när regeringens förslag om en regionalpolitisk riksplan ligger på riksdagens bord. I centerpartiet har vi därför i vår i avvaktan på regeringens kommande förslag i höst avstått från att under den allmänna motionstiden väcka partimotioner beträffande regionalpolitikens målinriktning. Jag vill i det här sammanhanget ändå understryka att vi i centern står fast vid samma ståndpunkt som tidigare, nämligen att regionalpolitikens planering och målsättning måste inriktas på ett decentraliserat samhälle. Det innebär en riksplan som bygger på regionala befolkningsramar. Som jag nämnt tidigare, återkommer vi emellertid med den debatten till hösten, när propositionen och de därav föranledda motionerna är avlämnade. Från både folkpartiet och moderata samlingspartiet har partimotioner väckts angående regionalpolitikens framtida inriktning. I dessa motioner framhålles värdet av planering inom regionalpolitiken. Motionärerna vill att samhällsplaneringen skall leda fram till en balanserad fördelning av befolkning och näringsliv och ge underlag för tillskapandet av en tillfredsställande service åt människorna i olika delar av landet. Jag vill för centerpartiets del helt instämma i denna målsättning. Men samtidigt vill jag också säga att utskottet inte är delat i denna fråga. Hela utskottet har biträtt motionärernas syn på denna målformulering. Den ligger i linje med allmänt vedertagna regionalpolitiska grundsatser. När inte motsättningar finns i sak i utskottet har vi centerrepresentanter ansett att man nu inte bör skicka motionerna till Kungl. Maj:t utan först invänta resultatet av det arbete som pågår för fullt i inrikesdepartementet. Det kan därför vara klokt i det här skedet att avvakta den proposition som kommer i höst. I ett särskilt yttrande har vi hänvisat till centerpartiets motioner och ställningstaganden under tidigare år. Den nära förestående prövningen av regionalpolitikens målsättning har varit det helt avgörande skälet till att vi centerrepresentanter i utskottet inte heller kunnat tillstyrka enskilda centerledamöters mycket välgrundade motioner som just berör regionalpolitiska måloch planeringsfrågor. Vi biträder utskottets avslagsyrkanden. Däremot har vi inte ansett oss kunna biträda utskottsmajoritetens motiveringar för avslag på motionerna. Vi har därför beträffande motiven för avslag lämnat två reservationer. Angående de övriga reservationerna i utskottets betänkande som undertecknats av oss centerledamöter kommer herrar Boo och Börjesson i Glömminge att beröra stödområdesgränserna samt herr Gustafsson i Byske att ta upp frågan om ändrade bestämmelser för flyttningsstöd och Vindelälvsområdet. Jag kommer därför att begränsa mig till de av våra reservationer som behandlar ortsklassificeringen och storstadsproblematiken. När det gäller att ta ställning till ortsklassificeringssystemet och dess innebörd har vi inte funnit anledning frångå den ståndpunkt vi markerade vid fjolårets riksdag. Jag vill för kammarens ledamöter deklarera att centerpartiet aldrig kommer att godta ett uppkonstruerat ortssystem som har till uppgift att nedklassa de befolkningsmässigt sett mindre och medelstora kommunerna i det här landet. Det kan inte vara riktigt att bygga upp ett system som leder fram till att huvuddelen av de regionalpolitiska insatserna koncentreras till ett fåtal redan stora orter. I den här frågan måste riksdagen redan nu, utan dröjsmål, säga sin mening. De största kommunerna med deras folkrika centralorter får inte favoriseras på bekostnad av de mindre. I reservationen 5 vill vi därför att riksdagen tar avstånd från de förslag som framförts av en arbetsgrupp inom inrikesdepartementet och som går ut på att enbart ortstyper med minst 100 000 invånare är lämpade som alternativ till storstäderna. Vi är inte ensamma om detta synsätt. Även Svenska kommunförbundet är mycket kritiskt inställt mot det förslag som presenterats av arbetsgruppen i departementet. Man har avstyrkt den föreslagna ortsklassificeringen. Beslutet är enligt vad jag inhämtat enhälligt. Jag tycker att det i det här sammanhanget finns anledning att citera några rader ur ledaren i Kommunal Tidskrift nr 5, 1972.

Klassificeringssystemet bör inriktas på att ge alla kommuner ett differentierat näringsliv som grund för en stabiliserad befolkningsmässig och ekonomisk utveckling. Detta är också i linje med vad vi framhöll under fjolårets riksdag att en ortsklassificering borde syfta till en bebyggelsestruktur, som är inriktad på optimal fördelning av arbetskraft och produktivitet, vari vi inte minst innefattar miljövärdena. Vi upprepar inte kravet från i fjol om tillsättande av en parlamentarisk kommitté. Det skulle vara för sent att göra det vid den här tidpunkten, när en proposition väntas om några månader. Däremot är det inte för sent för riksdagen att säga ifrån att vi inte kan godta det särskilda förslag till ortsklassificering som en arbetsgrupp inom inrikesdepartementet framlade under juni i fjol. I reservationen 7 har vi centerrepresentanter hemställt om tillsättande av en speciell storstadsutredning. Vår utgångspunkt för utredningskravet är att få belyst hur man bättre skall kunna anpassa storstadsmiljöerna till människornas fysiska och psykiska betingelser. Vi vill i verklig mening sätta människan i storstaden i centrum. Ingen kan förneka att den miljö som överkoncentrationen skapar sliter på människorna. Den skadliga stressen är framför allt en företeelse inom koncentrationsområdena. När vi från centern framfört krav att något måste göras för att dämpa befolkningstillväxten i storstäderna, ja, då har koncentrationsanhängarna angripit oss för att visa något slags storstadsfientlighet. Man menar tydligen ifrån det hållet att tillväxten som sådan är det väsentligaste. Jag skulle vilja vända på det här och i stället säga: Det är storstadsfientlighet och det är människofientlighet att låta storstadsområdena växa utan att reflektera över hur situationen blir för den enskilda människan ur boende-, arbetseller trafikmiljösynpunkt. När vi därför från centern pekar på Stockholms-, Göteborgsoch Malmöområdena såsom varande alltför starkt växande koncentrationsregioner är det främst i omtanke om människorna som redan finns i dessa tre storstäder. Av naturliga skäl dras kapitalet till överhettade områden. Man får där bästa förräntning på investerade medel. Kan det under sådana förhållanden vara logiskt handlat att ytterligare förstärka dessa marknadskrafter i expansionsområden med samhällets stöd? Jag tänker då på de flyttningsbidrag som används för att stimulera inflyttning till storstäderna. I centerpartiet kan vi inte godta en sådan ordning. Är det någon som på allvar tror, att viljan ökar för företag belägna i de överhettade regionerna att etablera sig i skogslänen där arbetskraften finns, så länge man därifrån med samhällets stöd stimulerar arbetstagarna att flytta till de koncentrerade områdena? Vi menar att företagen i storstadsområdena måste börja med att i sina kalkyler inräkna arbetskraftens flyttningskostnader. I det här sammanhanget bör också följande slås fast: Den enskilde arbetstagaren skall alltid hållas skadeslös. Han skall inte komma i kläm. Den här frågan går att lösa om den riktiga viljan finns. Men det är klart att för de motsträviga krafter som inte vill se positivt på detta finns alltid all världens motiv till hinder att åberopa mot dessa synpunkter. När det gäller de i olika centermotioner framförda kraven på nya styrmedel så vill vi i reservationen 7 att Kungl. Maj:t redan nästa budgetår i avvaktan på resultatet av den av oss föreslagna utredningens arbete lägger fram förslag till försöksverksamhet med åtgärder av det slag som förordats i motionerna. I trepartimotionen 1403 har vi från Norrbottensbänken berört frågan om att förbättra sysselsättningsläget i mitt eget hemlän. Jag skall lova kammaren att inte vid det här tillfället ta upp någon omfattande Norrbottensdebatt. Också den debatten skall jag be att i stället få återkomma till vid höstriksdagen, när regionalpolitiken på nytt skall behandlas. Jag har biträtt utskottet i dess ställningstagande till motionen, och det har jag gjort därför att utskottet på ett positivt sätt sett på de stora regionalpolitiska problem som finns i Norrbottens län. Utskottet ger uttryck för tanken att man genom olika åtgärder skall försöka komma till rätta med befolkningsminskningen och skapa ett livskraftigt näringsliv i Norrbotten. Jag tycker det är bra att utskottet tagit denna skrivning. Initiativet ligger nu hos Kungl. Maj:ts kansli. Låt oss därför invänta förslaget, som kommer i höst. Är det inte då tillfredsställande, ja, då skall vi se till att vi bättrar på där brister finns i regeringsförslaget. Herr Johansson i Holmgården m.fl. centerpartister har i motionen 1381 framfört önskemål om att sysselsättningsstöd skall kunna ges åt hantverksmässig verksamhet. Utskottet har ingen erinran häremot. Man stöder tanken på en mjuk tillämpning när det gäller bedömningen av utgående sysselsättningsstöd till industriliknande verksamhet. Jag har givetvis i det här fallet inget annat yrkande än utskottets. I motionen 159 har herr Johansson i Holmgården tillsammans med mig yrkat på att försök med en intensifierad sysselsättningsplanering skall komma även Norrbottens län till del. Glesbygdsutredningen har förordat att en ytterligare kommunal sysselsättningsplanering skall komma till stånd. Utskottet har i likhet med glesbygdsutredningen bedömt det vara värdefullt om den utökade försöksverksamheten förläggs till kommuner i landets nordligaste delar. Som motionär noterar jag med tillfredsställelse utskottets positiva skrivning i denna fråga.